Herr talman! Jag vill påtala den konfliktsituation som den ansvarige militäre chefen kan råka i när det gäller sådana fall som avses med den föreliggande motionen. Det kan vara litet svårt att exempelvis under en stor fälttjänstövning eller liknande klara upp begreppet vad som är fritid eller tjänstgöringstid. Om det då görs framställning om anordnande av korum, skall man alltså sitta och liksom lusläsa gällande tjänstgöringsreglemente för krigsmakten. Om man strikt skall följa tillämpningsföreskrifterna, måste man avslå den framställning som pojkarna har gjort. Det är fortfarande fråga om ett frivilligt deltagande i korum, men det är en konfliktsituation för den ansvarige militära chefen som vi måhända skulle kunna komma ifrån genom ett bifall till reservation I, vilken jag yrkar bifall till.

Herr talman! I de motioner som behandlas i detta utskottsutlåtande har hemställts om en utredning siktande till en bättre statistisk bedömning av levnadsnivån och om åtgärder för att bättre mäta olika välfärdskomponenter. Utskottet, som är enigt, har också ansett att nuvarande ekonomiska statistik är ofullständig och att nationalräkenska perna inte är en adekvat mätare av levnadsstandarden,. Utskottet har därför också framhållit vikten av att den inom statistiska centralbyrån tilltänkta förplaneringen för en kompletterande statistik till nationalräkenskaperna kommer till stånd. Det har också framhållits den kartläggning av befolkningens levnadsnivå som 1965 års låginkomstutredning påbörjat, liksom ansatserna till internationell forskning för att skapa ett nytt mått på framsteg och utveckling som kompletterar sättet att beräkna nationalprodukten. Utskottet menar att motionärernas önskemål därmed för närvarande är tillgodosedda.

Herr talman! Till föreliggande utskottsutlåtande finns fogad en reservation från centerledamöterna. Den motion som är anledning till utskottsutlåtandet är inte obekant för kammaren, och jag tror att jag tjänar kammarens önskan bäst om jag gör mitt inlägg så kortfattat som möjligt. Tidigare har utskottet hänvisat till den pågående 1962 års ungdomsutredning och förväntat sig att de frågor som berörs i motionen skulle tas upp av denna. Det har nu visat sig att så icke sker. Vi inom centerpartiet hävdar fortfarande att det är angeläget med en utredning som syftar till att skapa en verkligt djupgående forskning om ungdomsproblemen. I motionen framhålls bl.a. några frågor. Vad ligger bakom många ungas revolt mot samhället? Hur reagerar de på att sakna fritidsmöjligheter? Vad blir följden av att man planerar bostadsområden utan att placera in ungdomsgårdar eller idrottsplatser? Vad kostar det samhället i rehabiliterande åtgärder att försumma ungdomens krav på möjligheter till aktivitet och meningsfull förströelse? Herr talman! Detta är några av de frågeställningar som vi skulle vilja se utredda med det snaraste. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets utlåtande.

Herr talman! Som framgår av utskottets utlåtande har motioner med i stort sett samma yrkande behandlats i kammaren tidigare och avslagits. Utskottets majoritet har i år liksom tidigare i sitt utlåtande åberopat en rad pågående utredningar som tillsatts i syfte att försöka kartlägga de olika faktorer som kan tänkas påverka en del ungdomars beteende i dagens samhälle. Som exempel på aktuella forskningsuppgifter inom områden som motionärerna berört vill jag gärna nämna några stycken. Det s.k. örebroprojektet är en stort upplagd studie som syftar till en analys av olika faktorer som inverkar på anpassning, beteende och prestationer i skolan och på längre sikt. Inom dess ram förekommer ett flertal delprojekt. Bland annat studeras den faktiska förekomsten av kriminella beteenden hos barn och ungdom. Skolungdomens anpassning vid övergången från det tidigare skolsystemet = till grundskolan studeras vid universitetet i Göteborg. En särskild klientelundersökning bedrivs i fråga om elever vid ungdomsvårdsskolor. Longitudiella stu dier av grundforskningskaraktär förekommer vid lärarhögskolan i Stockholm i fråga om sambandet mellan fysisk och mental mognad. Vidare kan nämnas det internordiska Metropolitanprojektet, som särskilt avses belysa den sociala rörligheten, och en undersökning med uppföljning av yrkeskarriär och socialgruppstillhörighet hos en skolklass i Malmö. Storstadsungdomars sexuella vanor och värderingar studeras med anslag från riksbankens jubileumsfond. Skolbarns uppfattning om könsroller har börjat studeras. Inom massmediaforskningen har bland annat inverkan på barn av våldsscener i TV undersökts. Ungdomens narkotikaproblem har uppmärksammats bland annat inom narkomanvårdskommittén, vars utredning har legat till grund för förra årets proposition med förslag till narkotikalagstiftning. De nu lämnade exemplen torde belysa såväl forskningsområdets omfattning och vida förgrening som de betydande insatser som görs både inom grundforskning och målforskning. Därtill kan vi konstatera att i årets statsverksproposition, bilaga 5, har chefen för utbildningsdepartementet tagit upp en diskussion om ungdomsorganisationernas ställning i samhället och de olika problem som dessa organisationer har. Utbildningsministern aviserar också att han ämnar tillsätta en utredning för att ytterligare utforska på vilket sätt samhället kan ingripa och leda ungdomen i dess arbete och anpassning i samhället. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till allmänna beredningsutskottets förslag. Herr talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarens talman finge föreslå, att första kammaren ville besluta att vid sammanträde onsdagen den 19 innevarande månad företaga val av valmän och suppleanter för utseende av en riksdagens ombudsman.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende, som avses i skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m.m., hemställer jag, att kammaren måtte medgiva, att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda skrivelse utsträckes till det sammanträde,

Herr talman! För detta val ber jag att få avlämna en gemensam lista. Denna har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen.

Herr talman!

Demonstrationer, ockupationer och föga tilltalande fasoner har, mer eller mindre häm ningslöst, använts för att påverka utformningen av det förslag från utbildningsdepartementet som nu föreligger.

Frihet är en skön sak. Men att ta sig friheter som åsidosätter andra människors hittills som självklara betraktade rättigheter är en helt annan sak. Alla är vi överens om att var och en har rätt att göra sin stämma hörd. Ungdomen är i det sammanhanget ingalunda utesluten. Men det går inte att åberopa en demokratisk rättighet om man förvägrar andra samma rättighet.

Det ligger säkerligen ingen större överdrift i påståendet att ordet »student» blivit något av ett skällsord. Det är beklagligt. Den ambitiösa ungdomen har hållit sig alltför passiv. Det märker man inte minst vid studiet av en del av studentkårernas organ. När jag nu sagt detta betyder det inte att jag anser det ursprungliga förslaget — UKAS alltså — vara ett klanderfritt mästerstycke. Tvärtom var det rätt naturligt att det förslaget, liksom så många andra, utsattes för kritik av remissorganen. Det som skulle ha varit klandervärt hade varit om departementet inte tagit någon hänsyn till kritiken. Så blev som bekant ingalunda fallet. Tvärtom torde mycket sällan så många och så betydande ändringar gjorts, vil ket man också — över MJUKAS — kan konstatera i det föreliggande s.k. PUKAS, alltså den proposition som statsutskottet haft att ta ställning till. PUKAS har väl i någon mån lugnat ner oppositionen men absolut inte gjort slut på den del av oppositionen som uppenbarligen menar att samhället har vittgående skyldigheter att tillhandahålla resurserna men däremot ingen rätt att ha några krav i fråga om hur dessa resurser används. Alltjämt heter det i vissa studentkretsar att PUKAS skulle ha sänts ut på remiss. Följden skulle ha blivit en ny UKAS med någon annan förbokstav. Det förslaget skulle i sin tur ha remitterats, och den bollningen skulle ha pågått praktiskt taget hur länge som helst, ty helt nöjda blir som bekant sällan alla. I själva verket har PUKAS haft sin remissomgång. Statsutskottets andra avdelning har ägnat den här frågan mycken tid och mycken möda. Avdelningen har tagit emot en lång rad av uppvaktningar från studenter och lärare, och den har tagit emot och behandlat närmare ett tjogtal skriftliga yttranden. Några andra synpunkter än de som kom fram på detta sätt lär knappast ha kunnat åstadkommas genom ett remissförfarande av den sedvanliga typen. Man skall inte heller glömma bort — det tycker jag är viktigt att påpeka — att riksdagen har spelat sin roll genom det principbeslut som fattades 1965. Riksdagen uttalade då nödvändigheten av en ökad effektivitet i utbildningssystemet, så att tiden fram till primärexamen och därmed studerandeantalet vid de fria fakulteterna kunde begränsas. Statsutskottets andra avdelning ägnade också den gången frågan en mycket grundlig behandling och kom till den slutsatsen, att det enda alternativet till en fastare organisation av utbildningen var införande av spärrar. Avdelningen erhöll också en redogörelse för hur detta skulle kunna genomföras med en viss smidighet men fann till sist ändå alternativet med spärrar föga tilltalande. Avdelningen stannade vid att föreslå fasta studiegångar, något som man menade skulle få en gynnsam verkan också för de studerande själva, inte minst inför valet av fortsatt verksamhet efter den gymnasiala utbildningen. En fastare organisation ansågs nödvändig ur rationaliseringssynpunkt och för att öka förutsättningarna för en kontinuerlig anpassning av utbildningen till förändringarna i samhällets behov av arbetskraft. Riksdagen beslöt alltså redan för fyra år sedan att begära fasta studiegångar. Nu kan man knappast påstå att riksdagen har fått vad den begärde. Departementet har i så stor utsträckning tillmötesgått remissinstansernas önskemål att man i proposition nr 4 inte längre talar om fasta studiegångar utan dess mer om ett successivt tillval. Fastheten finns endast under det första året i form av en rekommendation av de omtalade sjutton paketen. Under andra året är valmöjligheterna omfattande, och under det tredje året är det praktiskt taget fritt fram.

Man kan visserligen säga att propositionen inte är något under av klarhet — kanske medvetet, därför att så mycket återstår att fastställa.

Jag tror också att man kan tillägga att utskottets andra avdelning under sitt arbete lagt stor vikt vid att söka klara upp missförstånd och att ge besked om hur de problem som tagiis upp i den långa raden motioner måste bedömas och lösas.

En viktig sak bör enligt min mening särskilt understrykas. Den gäller de från studenthåll och från många motionärer uttalade farhågorna att erforderliga förarbeten inte skall medhinnas och att inte tillräcklig information om reformen skall hinna ut till lärare och studerande i tid.

I en motion från folkpartiet har föreslagits att de förslag som nu förelägges riksdagen bör betraktas som provisoriska. Utskottet har inte velat vara med om att betrakta förslaget som ett provisorium men påpekar att det här närmast är fråga om riktlinjer och markerar propositionens »karaktär av ett led i ett fortgående arbete på en reform beträffande utbildningens organisation vid de filosofiska fakulteterna». Även om det alltså inte är fråga om ett provisorium så gäller det i alla fall något mycket elastiskt. Kanske man skulle kunna likna propositionen vid en klump lera, som kan ändras i formen allteftersom önskemål och samhällets krav gör det angeläget eller nödvändigt.

Resultatet — således enigheten — innebär enligt min mening inget underkännande av ansvarsmedvetna kritikers påståenden eller motionärernas ansträngningar.

Alldeles utan reservationer är som nämnts utskottsförslaget ändå inte, och det är inte alldeles obetydliga punkter det gäller. Jag har anledning att peka på två, där folkpartiet är inblandat. Den första gäller undervisningen på gymnasiestadiet, främst då i de s.k. blockämnena, dvs. svenska, biologi och samhällskunskap. Här har folkpartiet ett förflutet. Redan när proposition 51 behandlades vid 1967 års riksdag framförde vi den meningen att det inte kunde vara möjligt att inom ramen för tre års studier inhämta de kunskaper som krävs för undervisning på gymnasienivå. Ingenting har inträffat som ger oss anledning att nu ändra vår uppfattning. Snarare har så mycket nytt tillkommit under de senaste åren inom många ämnesområden att det nu synes ännu mer nödvändigt att utbildningstiden får en sådan längd att nödvändiga kunskaper kan inhämtas.

Avdelningen fick en del drastiska exempel härpå, men jag tänker inte gå närmare in på detta då jag har en känsla av att flera talare efter mig kommer att ägna speciell uppmärksamhet åt denna fråga.

I reservation 3 framställs krav på en kraftig upprustning av de pedagogiska hjälpmedlen. Det förhåller sig helt enkelt så att om man försummar att göra en sådan upprustning så lär man knappast nå fram till de mål som propositionens författare tänkt sig. Utskottets majoritet hänvisar till »den betydande höjning som i årets statsverksproposition begärs av anslaget Pedagogiskt utredningsarbete m.m. vid universitet och högskolor». Reservanterna delar inte majoritetens uppfattning.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

Herr talman! Innan jag börjar diskutera den föreliggande propositionen och statsutskottets utlåtande vill jag säga några ord som bakgrund. Jag ämnar i första hand uppehålla mig något vid de förberedelser som i regel förekommit innan vi fattat beslut om andra skolreformer. Jag tänker på det omfattande utredningsarbete som föregått de beslut som riksdagen tidigare fattat om grundskolan. Det utredningsarbetet startade 19409 under Bagges ledning och fortsatte sedan med en parlamentariskt sammansatt skolutredning, som gjorde en djupgående analys, vilken utgjorde inledningen till en verkligt saklig debatt. Självfallet rådde det delade meningar, men det fanns ett grundmaterial som i stort sett resulterade i en pedagogisk och utbildningspolitisk debatt på mycket hög nivå. Gymnasieutredningen var också en parlamentarisk utredning som gjorde djupgående analyser och undersökningar och förde måldebatter. Även den gången rådde delade meningar beträffande genomförandet av reformen, men underlaget för debatten låg på en kvalificerad nivå. Tyvärr fick vi inte hela problematiken underställd oss på grund av att yrkesutbildningsberedningen inte var klar med sitt arbete. Situationen ändrades i viss mån när vi fortsatte överläggningarna om den nya mellanskolan. Vi fick visserligen ett förslag om yrkesutbildningen — föregånget av ordentliga analyser — men till grund för förslaget om den nya mellanskolan, eller gymnasiet som skolformen nu kallas, låg endast överväganden inom departementet. Det var alltså en administrativ reform, och de fortsatta diskussionerna om den skolnivån kommer i stort sett att äga rum inom skolöverstyrelsen, som skall justera utbildningsplanerna. Vi har beklagat detta, därför att det drar undan möjligheterna för en framtidsdiskussion om gymnasiets totala struktur; det ger inte möjlighet till den visionära utbildningspolitiska debatt som vi har varit bortskämda med tidigare, vilket är att djupt beklaga. Går vi sedan över till den högre undervisningen kan vi konstatera att analysarbetet inom det området i huvudsak utförts av experter. Jag kan som exempel nämna U 63, vars arbete låg till grund för riksdagens beslut 1965. Dessutom kan jag nämna UKAS, som uteslutande var en tjänstemannautredning. Nu har vi U 68, som också är en tjänstemannaeller expertutredning. Det är att djupt beklaga att det blivit på det sättet, inte minst med tanke på att det högre undervisningsväsendet efter hand växer i betydelse. Det förefaller mig som om regeringen gjort misstaget att inte inse att den högre utbildningens roll i samhället är en fråga av högsta politiska dignitet. Det finns verkligen skäl att begära att regeringen handlägger dessa frågor på ett annat sätt än den hittills gjort och att regeringen lägger lika stor vikt vid analysen av dessa problem som den gjort tidigare vid behandlingen av det lägre undervisningsväsendet. Jag skall, herr talman, anföra några synpunkter på dessa olika utredningar innan jag går över till att beröra den föreliggande propositionen. Den sammansättning som U 68 fått och den sena tidpunkt vid vilken denna utredning tillsatts gör att vi inte kunnat få en tillräckligt analytisk bak grund vad beträffar den högre utbildningens organisation, målsättning och uppläggning.

Min «personliga uppfattning är att parlamentarikerna icke skall finna sig i ett sådant utredningssystem. Nu har vi i dag att ta ställning till en reform på universitetsområdet trots att vi saknar bakgrundsanalys. Vi kan inte sätta in denna reform i ett större sammanhang, men vi vet samtidigt att universiteten är överbefolkade. Jag vill erinra om att regeringen själv i propositionen år 1965 sade att samhällsresurserna inte räckte till för att ta emot fler studenter än ungefär 87 000 i början på 7090-talet. Redan hösten 1968 hade vi över 100 000. Vi har alltså 20 000— 25 000 fler studenter än vi i dag har samhällsresurser att ta emot. Jag vill fråga statsrådet Moberg: Hur går den ekvationen egentligen ihop? Det något famösa beslutet 1963 angav målsättningen för dimensioneringen av det totala utbildningsväsendet med filialsystemet men innefattade också beslut om fasta studiegångar och utspärrning. I det senare fallet fattades beslutet med mycket ringa majoritet i riksdagen. Det är en ödets ironi att socialdemokraterna uppnådde majoritet för detta beslut endast tack vare stöd från kommunisterna. Vi hade en reservation, som det finns skäl för mig att något uppehålla mig vid eftersom vi i den reservationen framhöll att vi i och för sig icke hade någonting emot att det arrangeras fasta studiegångar. Vi har ju redan sådana vid alla våra fackhögskolor. Vi var övertygade om att dessa fasta studiegångar, om de utformades riktigt, skulle väcka stort intresse och dra till sig huvuddelen av de studerande. Men vi förutsatte att det vid sidan om skulle finnas möjligheter för dem som så önskade att bedriva fria studier. Vi ville heller inte vara med om det utspärrningssystem som föreslogs i propositionen år 1965. Regeringen tillsatte emellertid UKAS med ledning av detta knappa majoritetsbeslut i riksdagen. Det var, som jag sade tidigare, en tjänstemannautredning. Jag tror att det varit ett misstag att, så som många har gjort, kritisera denna utredning som sådan, ty den hade endast att handla enligt de direktiv som den fått av regeringen. Men eftersom det var en ren tjänstemannautredning försökte man i detalj snöra in studierna. Varje gång man i sitt utredningsarbete hittade en lucka gällde det att stänga den raskt. Systemet skulle innesluta alla studerande över huvud taget. Det var en teoretiskt vacker tanke, som endast kan komma upp i en tjänstemannagrupp. Den fördes fram till sin yttersta konsekvens. Resultatet blev givetvis en förödande kritik från alla parter. Herr talman, jag vill i detta sammanhang säga att den kritik som de yttersta vänstergrupperna riktat mot förslaget inte haft till mål att förbättra studierna till gagn för majoriteten studerande. Den kritiken har som målsättning haft att rent generellt skjuta på samhället. När man granskar kritiken från studentorganisationerna och universiteten har man alltså att skilja på den konstruktiva och den destruktiva kritiken. Jag håller mig här uteslutande till den konstruktiva kritiken. Denna kritik har vi som parti enhälligt delat. Det har därför varit med tillfredsställelse vi konstaterat att regeringen helt frångått det förslag som UKAS har lagt fram. Därmed är jag, herr talman, inne på den proposition, som nu ligger på riksdagens bord, och som statsutskottet avgivit sitt utlåtande över. Vad innebär den? Det är inte lätt, herr talman, att beskriva denna proposition. Jag har inte varit så många år i riksdagen, men jag har hunnit med att delta i åtskilliga utbildningsreformer och även intresserat mig för andra förslag från regeringens sida. Jag måste tyvärr säga att något mer oklart än denna proposition har jag ännu inte hunnit läsa. Detta bekräftas självklart av det stora antal motioner som har väckts — och som icke föranlett någon åtgärd ifrån utskottets sida — samt av alla de skrivelser avdelningen mottagit och av de uppvaktningar, presskriverier, inlägg och demonstrationer av olika slag som förekommit. Jag bortser alltså fortfarande ifrån de extrema vänsteryttringarna, som jag tycker man i detta sammanhang kan betrakta som en nullitet. Det kanske borde vara en fingervisning till propositionsskrivarna att i fortsättningen uttrycka sig så att det är möjligt även för partigrupper att förstå. Vi gjorde från vår sida den tolkningen, att propositionen innebar ett fullständigt avsteg från UKAS. Det nya förslaget var endast att uppfatta som en studievägledning — en rekommendation till ungdomarna att läsa efter dessa linjer. Jag är angelägen att stryka under, när utskottet nu yttrat sig häröver, att det framgår mycket klart av utlåtandet att det successiva tillvalet innebär, att de studerande kan följa dessa studiegångar om de så önskar, men om de inte vill kan de välja andra vägar. Det finns också möjligheter för dem som vill läsa vid sidan att tillämpa principen om successivt tillval. Man kan naturligtvis fråga sig: Vad är det då för en reform? Är det en reform över huvud taget? Ja, självklart är det en reform. Det positiva är väl att de som väljer rekommenderade studievägar får organiserade studier, där de olika momenten i ämnena läggs fram och analyseras i en logisk följd. Man slipper den överlapping som förekommer i dag och man undviker den dubbelläsning, som är klart till nackdel för studierna. Men det finns, såvitt jag kan förstå, en fullständig frihet för studenterna att läsa vad de vill.

Vi anser oss kunna begära detta så mycket mer som vi även anser att tidpunkten för genomförandet är alltför näraliggande. Vi har velat uppskjuta genomförandet av reformen till nästa år. Man har sagt att detta är en samhällsekonomisk fråga av stora mått. Med hänsyn till de studieavbrott som förekommer är det nödvändigt att genomföra reformen så snabbt som möjligt, har det anförts. Tyvärr förhåller det sig så att universiteten i stort sett saknar nästan all statistik över sin egen verksamhet. Jag tillhör dem som anser att studieavbrottens frekvens vid de fria filosofiska fakulteterna varit skrämmande stor och att det är ett slöseri icke endast med samhällets medel utan även med studenternas tid och framtid att ha så planlösa studier. Urban Dahllöf har gjort en analys — så gott den nu har kunnat göras.

Jag tror inte att det är möjligt att dra några djupgående slutsatser av Urban Dahllöfs material, ty grundmaterialet är inte tillräckligt exakt. Men det är ingen tvekan om att det inte varit någon sam hällsekonomisk olycka om man uppskjutit reformens genomförande ett år. Då hade också universitetsmyndigheterna fått möjlighet att i lugn och ro genomföra den trots allt ganska stora omläggning som detta innebär. Det hade också gett möjlighet för berörda parter, för studentorganisationerna, att få delta i beslutsprocessen, som det är tänkt. Eftersom det är fråga om en ny organisation uppstår ju ganska besvärliga probiem. Vi har, herr talman, i vår reservation sagt att vi tycker att det är direkt olämpligt att genomföra reformen redan den 1 juli i år, och vi vill ha uppskov till nästkommande år. Jag yrkar, herr talman, bifall till detta förslag. När vi granskar den högre utbildningens uppläggning måste vi ha i minnet att vi har över 100 000 studerande vid universitet och högskolor, men också att vi är ett litet land. Redan i direktiven för skolkommissionen 1940 fastslogs det, att vi icke kan arbeta med kvantitet här i landet utan uteslutande med kvalitet. Kvalitet måste vi ha på utbildningen eftersom den viktigaste tillgången i detta land är människan. Jag tror att det är angeläget att man utgår från detta, eftersom hela samhällets struktur, vårt näringslivs organisation, dess effektivitet och dess möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen =<uteslutande <sammanhänger med våra möjligheter att ge medborgarna en så kvalificerad utbildning som möjligt. Kvalificerad utbildning enligt vår mening är att de studerande skall uppnå en tillräcklig kunskapsnivå för att kunna göra en effektiv insats på sin arbetsplats och att dessa kunskaper skall ges på ett sådant sätt att ungdomarna tränas till ett självständigt, kritiskt tänkande. Den mall man lagt på utbildningen, nämligen att alla skall gå i tre år och att de sedan får gå ut i arbetslivet och nöja sig med den kunskap de fått, är ett minst sagt egendomligt system. Vi har något studerat förhållandena runt om i världen på detta område och enligt vad vi kunnat finna är det endast Albanien som har ett studiesystem av detta enkla slag. Vi kommer att få den enklaste primärexamen som något västeuropeiskt land har — jag bortser då ifrån viss grundutbildning, som jag senare skall be ati få återkomma till. Detta är i och för sig allvarligt. På gymnasielärarområdet, där vi mera definitivt kan fastslå kriterierna för kunskapskraven i det blivande arbetet, har vi redan i anslutning till lärarutbildningspropositionen för två år sedan anfört att vi icke nöjer oss med detta. Vi har upprepat detta i en reservation och krävt att regeringen skall göra en analys av erforderliga kunskapskrav. Vi håller på principen med fyra års utbildning. En yrkesgrupp, som näringslivet har tagit emot med giädje, som har hävdat sig väl på marknaden och som i allt större utsträckning tränger in i den offentliga förvaltningen, är civilekonomerna. Det har varit en starkt selekterad utbildning med fast studiegång. Trots det har den faktiska utbildningstiden i genomsnitt legat vid fyra år. Regeringen föreslår nu att man genom ett trollslag skall göra den utbildningen fri — alla skall kunna tas in till den. Det är ett beslut som vi i och för sig hälsar med stor tillfredsställelse. Vi har dock svårt att förstå hur man plötsligt skall kunna jaga upp alla de lärare som erfordras, när man inte kunnat göra det tidigare. Men där har vi bara att önska regeringen lycka till. Den måste tydligen ha några hemliga reserver som inte har redovisats tidigare. Den studieuppläggning som föreslås, dvs. en fil. kand. i ämnet ekonomi, har vi i och för sig ingenting att erinra emot. Vi har emellertid krävt att det skall finnas en examen som är på den kunskapsnivå som civilekonomexamen för närvarande, innebärande ett halvt års längre studier och därtill en fördjupad utbildning inom ämnet företagsekonomi. Herr Gösta Jacobsson kommer att mera utförligt diskutera denna viktiga utbildningslinje.

När vi ändå inte har sagt nej till reformen så är bakgrunden den, att vi finner den vara av studievägledningskaraktär, varför den inte åstadkommer alltför stor skada utan för vissa kan vara till någon nytta. Det viktigaste är dock, anser vi, en pedagogisk reform, som ger ett sådant innehåll åt den högre utbildningen att dess kvalitet kan bevaras, så att vi kan ge de stora grupper som i växande omfattning söker sig till universiteten en sådan utbildning att de kan göra en produktiv insats i samhället. Vi har i ett särskilt yttrande framlagt vår »vision» av hur den högre utbildningen skall kunna läggas upp. År 1960 utexaminerades ungefär 4 000 akademiker. I dag är siffran cirka 8 000. I början av 1970-talet kommer den att vara 20 000. Detta innebär för arbetsmarknaden och för studenten, som skall söka sig ut på arbetsmarknaden, en helt ny situation. Det innebär att studenterna får söka sig till helt nya yrkesområden än vad de varit vana vid tidigare. Det innebär ett krav på en flexibilitet i utbildningen, som det inte varit nödvändigt att ha tidigare. I det dynamiska samhälle som vi lever i är det ur avnämarsynpunkt nödvändigt att få arbetskraft som är flyttbar, som är flexibel, som kan vandra mellan olika funktioner inom företagen eller mellan företagen. Det innebär ett nödvändigt krav från den studerande att få en sådan utbildning att han har en bred sektor på arbetsmarknaden att vända sig till, så att vi inte får felinvesteringar i landets intelligentia. Det skulle kosta alltför mycket pengar.

Vi har inte ansett oss behöva avge en speciell reservation på denna punkt, eftersom vi förutsätter att U 68, som har att utreda dessa frågor, kommer att observera även det här förslaget. Vi har emellertid velat markera vår principiella ståndpunkt med det särskilda yttrande som vi har fogat till utskottets utlåtande. Herr talman, om jag i många stycken har varit kritisk emot propositionen, sammanhänger det med att moderata samlingspartiet i den saknar en visionär blick på det högre utbildningsväsendets roll här i samhället. Vi saknar möjlighet att se förslaget infogat i sin helhet. När vi ändå har ansett oss kunna godta det beror det — som jag redan sagt — på att vi icke tror att ett genomförande av förslaget skulle vålla alltför stor skada under den tid då vi väntar på det större förslag som en, som jag hoppas, reformerad U 68 kan komma att framlägga. Herr talman! Därmed ber jag att få yrka bifall till de reservationer som vårt parti har ställt sig bakom, nämligen reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! Sedan 1960-talets början har studerandeantalet nära tredubblats vid universitet och högskolor. Vid många av de filosofiska fakulteterna blev tillströmningen proportionsvis ännu större. Lärartillgången blev som en följd härav otillräcklig. Stats makter och myndigheter har inte heller lyckats följa upp behovet av studieanvisning och studievägledning. Den personliga studierådgivningen har varit i stort sett obefintlig, och den summariska studierådgivningen otillräcklig. De studerande har mycket desorienterade försökt att fullfölja sina studier i hopp om att »det skall nog ordna sig». Resultatet har inte blivit särskilt bra. Cirka 50 procent av dem som skrivs in vid dessa fakulteter avlägger aldrig examen. Av dem som examinerats har tre fjärdedelar haft längre studietid än normalt. Med andra ord och siffror kommer endast cirka 12,5 procent av de inskrivna fram till examen i normal tid. Bilden blir inte ljusare av att arbetstillgången efter avslutade studier för stora grupper bland de studerande är ganska oviss. Detta skapar oro, vilken också avtecknas i tydliga siffror. Cirka 20 procent av de studerande uppsöker läkare på psykologisk konsultation. Bakom dessa siffror döljer sig många studiemisslyckanden med förspilld möda och kostsam tid. Herr talman! Vi kan alltså konstatera att en aktivare insats från samhällets sida till de studerandes hjälp och vägledning har dröjt alltför länge. Den situation som vi har i dag var även under utveckling 1965, det år då riksdagen i princip fattade beslut om fastare organisation vid dessa fakuiteter. Redan då — det har också påpekats av andra talare här — ansåg emellertid centerpartiet enligt då avlämnade motioner att det »är angeläget att understryka att den fastare organisationen av utbildningen vid de filosofiska fakulteterna blir så flexibel, att hänsyn i särskilda fall kan tagas till de studerandes personliga disposition». Statsutskottets majoritet fann att kravet på flexibilitet i de fasta studiegångarna inte borde föranleda någon riksdagens åtgärd. Mot detta anfördes reservation av centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet. Hade utskottet och sedermera riksdagens ma joritet inte varit så restriktiva utan uttalat sig härom, hade UKAS säkerligen redan från början präglats av större hänsyn till den enskilde studeranden. Vi har anledning konstatera nu såväl som 1965 att en bättre organisation av studierna vid filosofisk fakultet är nödvändig, men denna får inte bli ett redskap för inslussning av studenter inom begränsade avsnitt. Hänsyn till individuella önskemål och intresseriktningar måste tas inte minst för att man skall få behålla de fria utvecklingsmöjligheterna i det liberala samhällets struktur. UKAS I var inte acceptabel ur de synpunkterna och underkändes även av både lärare och elever. Hade vi här i riksdagen fått ett förslag i det utförandet, hade detta säkerligen rönt samma öde här. Den intensiva debatten om UKAS I har väl haft det goda med sig att propositionen betydligt vidgat möjligheterna till en flexibilitet i studievalet. Herr talman! Låt mig därför tillägga att när vi från vårt håll i utskottet kunnat acceptera denna proposition, har det i mycket hög grad berott på att vi under utskottsarbetets gång fått fram sådana försäkringar och förklaringar beträffande vissa avsnitt i organisationsförslaget, av både departement och myndigheter, som gett besked om ytterligare vidgat tillämpningsområde.

Det har här tidigare talats om behovet av att inhämta särskilda yttranden innan vi fattade beslut om denna proposition. Jag tror att de kontakter som jag nu åberopat, kontakter som även de politiska partierna var för sig haft med en del organisationer, har gett oss möjlighet att bedöma det läge vi just nu befinner oss i. Jag hoppas därför, herr talman, att även de studerandeorganisationer som exempelvis begärt uppskov med behandlingen kan liksom vi i utskottet nu godta föreliggande förslag. Det har även försäkrats utskottet att tillräckliga resurser skall föreligga i så god tid att det inte är någon risk för att reformen inte kan genomföras vid beräknad tidpunkt. Under sådana förhållanden anser vi inte skäl föreligga till ett senare ikraftträdande. Detta beror givetvis också på att vi i utskottet finner det självklart att den nu föreslagna organisationen skall bli föremål för en ständig omprövning i förhållande till den aktuella utvecklingen och utbildningens mål. Den målsättningsdebatt — både politisk och pedagogisk — som nu pågår inom hela utbildningsorganisationen, där nya erfarenheter ständigt görs, kan givetvis inte lämna utbildningsorganisationen vid filosofiska fakulteter opåverkad. Tvärtom, målsättningen för exempelvis vuxenutbildningen måste snart nog följas upp av en mera kontinuerlig utbildningsmöjlighet. Akademiska eller andra studier bör kunna avbrytas för en yrkesverksamhet utan att den studerande därmed har »bränt sina skepp» och i stället har möjlighet att återkomma till studierna. Vetskapen om att den studerande bereds sådan möjlighet till återkommande undervisning måste ge vederbörande en trygghetskänsla för framtiden. En sådan livslång återkommande utbildningsmöjlighet ger den bästa framtida vuxenutbildningen. Redan nu måste utrymme skapas för praktikarbete åt de universitetsstuderande. Exempelvis de socialhögskolestuderande har möjlighet till sådan. Vi är några centerpartister som till årets riksdag har avgivit motionerna I:469 och II: 558, där vi föreslår att praktikarbete vid institutioner och i näringsliv bör beredas de studerande vid universitet och högskolor. Förslaget har, tror jag, vunnit en viss anklang. Jag har personligen fått ett par brev från näringsoch handelsorganisationer vilka menat att det är värdefullt för både de studerande och näringslivet om en kontinuerlig kontakt på detta sätt kan upprätthållas. Det var därför med glädje jag även i gårdagens TV-aktuellt såg att regeringspartiets ungdomsförbund hade uppvaktat statsrådet Moberg i samma ärende. Det måste vara värdefullt med en sådan uppslutning för frågans positiva handläggning, ett dubbelt grepp så att säga. Med det sagda anser jag mig ha gett uttryck för uppfattningen att den nu föreslagna organisationen ofta bör få en översyn och att den bör anpassas till tidens krav på utbildningsförändring och behoven i olika hänseenden. Herr talman! Det kunde finnas många anledningar att gå in på flera motionskrav som gäller diverse detal Jer och tolkningar, men detta skulle ta för mycket av kammarens dyrbara tid och jag skall därför nöja mig med vad jag nu helt allmänt antytt. Jag vill emellertid beröra ytterligare en mycket viktig fråga, nämligen kravet i centermotionen om en effektivare studierådgivning och vägledning än vad propositionen ger vid handen. Utskottet skriver därom: »För egen del vill utskottet kraftigt understryka vikten av att frågan om studievägledningens effektivitet följs med största uppmärksamhet.» Det innebär att riksdagen vill fästa myndigheternas uppmärksamhet på att den här frågan är av sådan betydelse att den bör följas upp med särskild uppmärksamhet. Utskottsmajoriteten har dock inte varit tillmötesgående i alla stycken, som också de båda tidigare talarna framhållit. Vi har hört deras redogörelse för de reservationer som är fogade till föreliggande förslag. Vi anser exempelvis att mera borde göras för att öka genomströmningshastigheten i syfte att lätta på trycket av det stora studerandeantalet. Bättre tillgång på lärare och bättre studiehand ledning skulle positivt bidra till detta. Som jag inledningsvis framhöll hade debatten, om man uppmärksammat detta i tid, inte behövt bli så starkt accentuerad och intensiv som den har varit. Kanske hade förslaget som det nu förs fram i viss mån varit onödigt. För att nå resultat måste vi satsa mera på de pedagogiska resurserna. En ökad tilldelning av lärare blir alltså nödvändig. Detta har utvecklats av föregående talare, och därför behöver jag inte gå närmare in på det. Mitt yrkande är alltså bifall till reservation nr 3; I fråga om behörighetskraven för gymnasielärare har vi avlämnat en reservation. Vi anser att kravet på fördjupade studier för gymnasielärare bör tillgodoses nu. Det är ett gammalt krav från vår sida. Stark kritik har under utskottsbehandlingen riktats mot studieuppläggningen av exempelvis svenska. Man har minskat ner detta ämne. Vi har även kritiska synpunkter på hur biologiämnet förts fram. Jag tror att detta ämne har mycket stor betydelse i vår tid, inte minst mot bakgrunden av den miljödebatt som så intensivt pågår i samhället. Jag vet att kommande talare avser att uppehålla sig närmare vid dessa detaljer, varför jag med det sagda tror mig ha tillräckligt behandlat denna fråga. Vi anser inte att det inom en examen omfattande enbart 120 poäng går att åstadkomma en tillfredsställande lärarutbildning för gymnasiet. I en motion i detta ärende föreslås en fyraårig utbildning. Reservationen kräver bättre behörighetskrav. Jag yrkar alltså bifall till reservation 4. Även om reservationerna till det mycket omdebatterade UKAS-förslaget är få, finns dock dessa mycket angelägna reservationer. Det är givetvis också lika angeläget att de påpekanden i utskottsskrivningen, som jag nämnt ett par exempel på, blir uppföljda. Det måste bli en uppgift för U 68 att kontinuerligt fullfölja dagens beslut och att framställa nya förslag som kan förbättra det successiva tillval som enligt bedömningar givits ett gott utrymme i dagens förslag. Herr talman! Det är med en viss undran man inregistrerar att studentdemonstrationer förekommer såväl här som i andra länder. Beror detta på de orosoch osäkerhetsmoment som Ööverfyllda studieområden utgör? Många studenter känner säkert denna oro — oro inför framtiden. Den oron exploateras och utnyttjas hänsynslöst av politiska extremister, uppenbarligen i avsikt att skapa ytterligare oro, helst kaos.

Herr talman! Jag befinner mig i den underliga situationen att jag som utskottets talesman i mycket stor utsträckning skulle kunna hänvisa till vad tidigare talare har sagt här från talarstolen. Vad som yttrats visar nämligen med all tydlighet att utskottets ledamöter är överens om det väsentliga i propositionen.

Hur är situationen i nuläget? Det har redan sagts att av dem som fullföljer sin utbildning till examen är det endast ungefär var fjärde som gör det på avsedd tid. Det är rätt väsentligt att ha med i bilden att många studerande rå kar ut för omställningsproblem vid övergången från gymnasiets bundna studiegångar till studier där den studerande på egen hand skall utforma sitt studieprogram. Jag tror att de flesta misslyckandena förekommer i samband med den omställningen, med allt vad det innebär för vederbörande själv — känslan av att ha misslyckats, att inte veta vad man skall fortsätta med osv. Jag har ett intryck av att många arbetar rätt planlöst, framför allt i studiernas inledningsskede, och det är bl.a. detta som vi nu skall försöka råda bot på.

Utskottet underströk då — det har understukits också i dag — att det senare alternativet förutsätter en väl fungerande studierådgivning och vägledning. Detta uttalande antogs oförändrat av 1965 års riksdag. Det må också sägas, eftersom begreppet har förts in i debatten, att fasta studiegångar ingalunda innebär att en studerande saknar möjlighet att själv välja studieväg. Den individuella studiegången kommer att finnas kvar. Den som valt fel, vilket naturligtvis kan inträffa, får möjlighet att efter studierådgivning och vägledning byta utbildningslinje.

Det fanns kanske anledning att vänta åtskillig debatt även i kammaren i denna fråga. Det väcktes ett 20-tal motio ner, men det har stannat vid fyra reservationer, och ingen av reservationerna går emot de fasta studiegångarna. I motionerna har tagits upp frågor som rör studieämnen, blockämnen osv. Det förefaller som om motionerna tillkommit därför att motionärerna inte haft riktigt klart för sig att förslaget i propositionen tar sikte på en viss flexibilitet. Som sagt har det hela stannat vid fyra reservationer, vilket understryker att utskottet haft en enhällig uppfattning i allt väsentligt. Vad innehåller då reservationerna? Moderata samlingspartiets motion innebär att ikraftträdandet av den nya organisationen skall skjutas ett år framåt i tiden. Bakom detta krav ligger väl den oro som man på det hållet har känt, att det inte är möjligt att inom den tid som man har på sig från myndigheternas sida hinna med att informera lärare och studerande om reformen. Jag vill på den punkten understryka att utskottet vid sin mycket noggranna behandling av propositionen har inhämtat att berörda myndigheter redan nedlagt ett omfattande arbete på att förbereda kommande åtgärder. Vad man väntar på är egentligen bara talmännens klubbslag för att man ögonblickligen skall sätta i gång. Så väl förberett torde det hela vara. Därför anser jag att oron i detta avseende är obefogad. När det gäller ämnena föreligger en reservation beträffande ekonomexamen. Reservanterna har ingenting emot en ekonomexamen med 120 poäng. Vad man vill ha är en civilekonomexamen. Det man uppnår genom de studieplaner som här presenteras är naturligtvis kunskaper på en viss nivå, som i olika fall ger behörighet inom särskilda områden. Som utskottet också framhåller är emellertid denna examen ofta inte slutmålet för utbildningen. Möjligheter finns att komplettera utbildningen genom att vederbörande förvärvar ytterligare 60 poäng, dvs. studerar tre terminer utöver de sex som i övrigt är bestämda. Utskottet anser således att det förslag som föreligger tillgodoser möjligheterna för den som vill avlägga en ekonomexamen att komplettera sin utbildning. När det gäller tilldelning av lärarkrafter och förbättring av de pedagogiska resurserna, hemställer reservanterna att riksdagen skall vända sig till Kungl. Maj:t och begära förslag om förstärkning av de pedagogiska resurserna vid de filosofiska fakulteterna. Jag erinrar om utskottets uttalande att i propositionen har räknats med att nuvarande system för resurstilldelning tills vidare skall kunna tillämpas vid tilldelning av lärarkrafter även i den nya utbildningsorganisationen. Man har också sagt i propositionen att man kommer att starta en försöksverksamhet med viss resurstilldelning efter andra grunder. Denna verksamhet beräknas börja den 1 juli och jag skall inte gå närmare in på vad den innebär. Dessutom bör det betonas att när det är fråga om lärartilldelning finner utskottet det självklart att densamma skall ingå som ett led i universitetsmyndigheternas årliga arbete med anslagsframställningar och även i departementens budgetarbete. Vi anser detta vara en självklar sak som inte bör föranleda någon särskild skrivelse till Kungl. Maj:t. Det har också i en reservation förts fram behörighetskrav på gymnasielärare. Man har där ifrågasatt om man med en examen som endast omfattar 120 poäng kan få en tillfredsställande lärarutbildning för gymnasiet och grundskolans högstadium. Utskottet erinrar om att frågan angående den teoretiska ämneslärarutbildningens längd diskuterades 1967. Utskottet avstyrkte då de föreliggande motionerna om fyra års studier. Vi anser inte att det finns anledning att nu ändra den ståndpunkt som utskottet och riksdag intog 1967. Herr talman! Här har redan betonats från flera håll att det i stort sett råder enighet inom utskottet om ett fullföljande av 1965 års principbeslut. Detta innebär en fastare organisation av utbildningen fram till primärexamen, och det innebär också en ökad studievägledning och rådgivning. Det gäller att hjälpa de studerande att finna rätt studieväg. Vi kan väl vara överens om att det är betydande medel som samhället här ställer till förfogande för utbildningen. Det är naturligt och berättigat att man från samhällets sida anser att dessa resurser bör utnyttjas rationellt.

Genom denna åtgärd har vi kunnat komma ifrån systemet med spärrad intagning vid de filosofiska fakulteterna. Herr talman! Jag ber få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Vad har diskussionen om en fastare studiegång vid de filosofiska fakulteterna egentligen gällt? Debatten har varit delvis värdefull och konstruktiv, delvis förvirrad och delvis destruktiv. Låt mig plocka ut några avsnitt ur den debatten som jag anser värdefulla att dra fram i detta sammanhang. Debatten har till viss del gällt samhällets rätt och möjligheter att rätta till missförhållanden i studieförhållandena vid de filosofiska fakulteterna. Vi har sedan gammalt en fullständig frihet för studenten att studera vad som helst hur som helst hur länge som helst. Den friheten har med åren blivit en allt större ofrihet för allt fler av de studerande vid fakulteterna. Varför? För det första därför att de filosofiska fakulteterna blivit mycket stora. Kontakten mellan lärare och studenter har blivit allt mindre. Förhållandena vid fakulteterna har blivit alltmer opersonliga.

Då var en kompakt majoritet av ungdomarna från privilegierade hem. Med anledning av dessa förhållanden har statsmakterna sedan mitten av 1950 talet vidtagit en rad åtgärder för att förbättra studieförhållandena vid de filosofiska fakulteterna. Jag vill erinra om riksdagens beslut 1958, som ledde till införande av automatiken i tilldelningen av resurser till de filosofiska fakulteterna. Det var det första stora förslaget från 1955 års universitetsutredning som via en proposition lades på riksdagens bord. Det beslutet innebar en enorm förbättring av de pedagogiska resurserna vid de filosofiska fakulteterna. Dessa fick — som praktiskt taget inga andra fakulteter här hemma eller ute i världen — tillfälle att tilldela resurser i takt med behovet och tillströmningen till fakulteterna. Men det har visat sig att de insatser som gjordes 1958 och därefter inte har varit tillräckliga. Därför har pågått och pågår en omfattande pedagogisk aktivitet inom en rad kommittéer med syfte att förbättra metoderna för undervisningen vid de filosofiska fakulteterna. Där ger riksdagen — allteftersom regeringen får förslag och lägger fram dem — ökade resurser. Låt mig erinra om den betydande ökning av anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete som riksdagen har att ta ställning till i statsverkspropositionen. Riksdagen drog först 1960 och sedan 1965 upp riktlinjerna för universitetens utveckling i sin helhet under 1960-talet för de två femårsperioderna 1960—1965 respektive 1965—1970. När då problemen för dessa fakulteter berördes var det uppenbart — när man ville slå vakt om friheten för dessa fakulteter att ta emot alla som hade grundkompetensen — att det inte räckte med de åtgärder som dittills hade vidtagits. Därför fastställde 1965 års riksdag, på förslag som regeringen gjorde på basis av utredningar, att man vid sidan av de förstärkningar av resurserna som ges skulle förändra organisationen av studierna. Man skulle genomföra ett system med fastare studieordning. Det är alltså vad denna debatt gäller. Förslaget på den punkten är från regeringens sida mycket försiktigt. Man föreslår att de studerande skall följa ett antal utbildningslinjer men ger dem rätt att undan för undan göra sitt val under studiernas gång. Dessutom öppnar man möjligheter för de originella studenter som har en alldeles bestämd uppfattning om vad de vill läsa, att välja sin egen, särskilda utbildningslinje. Vidare ger man kraftigt ökade resurser för studierådgivning och «studievägledning. Längre sträcker sig inte kraven från samhällets sida när det gäller att rätta till missförhållandena. Vad möter vi då? Jo, vi möter en onyanserad kritik, dels från vissa lärare och dels från vissa grupper av studerande som med massmedias och andras hjälp ger svenska folket intrycket att de representerar en majoritet av lärare och studenter. Det är fel. På denna punkt stöder oss de stora organisationerna i samhället, SACO, TCO och Landsorganisationen, de berörda myndigheterna — förutom kanslersämbetet skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, statistiska centralbyrån — och en rad andra organisationer. SFS stöder idén. Det är ett mindre antal grupper som här protesterar. Och varför protesterar de? Jo, därför att de känner att ett privilegium går dem ur händerna. Det är samma typ av reaktion som vi så ofta möter när vi hävdar samhällets rätt att gå in och ställa till rätta på det sociala området och på många andra områden. Det är bakgrunden till den typen av kritik. Den andra punkten som jag skulle vilja ta upp gäller rätten och möjligheterna för samhället att kräva en rimlig grad av effektivitet vid handhavandet av de växande resurser som ställs till de filosofiska fakulteternas förfogande. Nästa år kommer dessa fakulteter att disponera en kvarts miljard kronor för sin aktivitet. I denna proposition ställer man större krav än tidigare på resursernas utnyttjande genom att säga att vi inte längre kan acceptera den obegränsade kvarsittningsrätten när studenterna går en viss studieväg. Vi kräver att studenten på 50 procent längre tid än vad som normalt bör åtgå skall klara sitt studiepensum. Vidare kräver vi att studenten, innan han eller hon går över till ett nytt ämne, skall ha redovisat större delen av insatserna i närmast föregående ämne. Slutligen säger vi att möjligheten för studenten att efter avlagd examen komplettera denna examen inte kan vara obegränsad. Vi ger i normalfallet studenten möjlighet att ta ytterligare 60 poäng, med möjligheter, som utskottet också påpekar, till jämkningar uppåt i de enskilda fallen. Högre ställer vi inte kraven. Detta har man också angripit, kritiken talar om ökad hets och ökad utspärrning från samhällets sida. I går överlämnade socialdemokratiska ungdomsförbundet till regeringen en skrivelse, där det mycket bestämt sägs ifrån att samhället måste ställa dessa krav på ungdomarna vid universiteten. Varför? Jo, därför att behovet och kravet att ge andra grupper möjligheter till universitetsutbildning växer för varje år som går. De vuxnas rätt och möjlighet att studera måste vi också tillgodose. På den punkten pågår ett arbete inom departementet. Vi har ett förslag från kompetensutredningen, som innebär att man skall ge möjlighet för personer utan utbildning men med fem års förvärvsarbete att studera vissa ämnen vid filosofisk fakultet. Vi prövar det förslaget i positiv anda. Det är självklart att ett tillmötesgå ende av det kravet och kommande krav från kompetensutredningen ställer ökade anspråk på resurser. När man vet hur knappa resurserna totalt är, måste man ju ställa litet bestämdare krav på dem som nu studerar vid de filosofiska fakulteterna. Som jag nyss nämnde, är kraven ganska modesta. En tredje typ av kritik som riktats mot förslaget gäller den formella handläggningen av ärendet. Först och främst menar man att de som berörs av förslaget inte haft möjlighet att ta del av det och diskutera det. Få förslag från regeringens sida har varit föremål för så omfattande diskussion och remissbehandling som det förslag som nu ligger på riksdagens bord. Det var i januari 1966, som man inom kanslersämbetet började arbetet på detta förslag. Sedan har det expertförslag, som kanslersämbetets grupp fick fram, remissbehandlats i vanlig ordning, och så har kanslersämbetet bedömt förslaget, varefter det gått till regeringen. Moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna hävdar att man borde låta förslaget gå ut på ny remiss. Vad finns det för skäl till detta, när det har behandlats så utförligt? Då skulle vi ju skicka alla propositioner på remiss. Är man ute för att strö sand i maskineriet eller vad är det fråga om? Det finns en annan typ av kritik, som på denna punkt är berättigad. Det är den som inte tar sikte på den formella handläggningen av ärendet, utan riktar sig mot att vårt utbildningssystem, och vårt universitetssystem i synnerhet, är så konstruerat att vi ger de olika grupperna där för små möjligheter att påverka besluts fattande. Den kritiken är riktig. Därför har vi också i olika sammanhang, bl.a. i denna proposition, försökt beakta den typen av konstruktiv kritik. I den centrala frågan om studieplanernas fastställande har vi i förslaget lagt ett större inflytande hos institutionen när det gäller att fastställa detaljerna. Vi har dessutom upp dragit åt kanslersämbetet att genomföra försöksverksamhet med ökat inflytande för bl.a. studenterna på olika frågor, t.ex. de som gäller vad vi i dag debatterar. Slutligen har vi utformat en del detaljer i förslaget så att vi lägger ett särskilt stort ansvar på utbildningsnämnderna i stället för på fakulteterna. I utbildningsnämnderna är bl a. studenterna representerade. Den typen av kritik är alltså riktig. Vi försöker tillgodose den, och jag hoppas vi kommer i ökad omfattning kunna tillgodose den i en rad olika sammanhang. Den kanske mest förvirrade typen av inlägg i debatten om detta förslag har gällt huruvida ungdomen mer eller mindre än hittills skulle indoktrineras i samhällsbevarande uppträdande och tänkande. Vad är det propositionen innehåller som kan ha samband med den typen av påståenden? Ja, propositionen innehåller förslag om att de olika ämnena skall kombineras på ett visst sätt inom var och en av de 17 utbildningslinjerna. Därvid har man så gott sig göra låter beaktat de kunskaper och insikter om förändringarna ute i samhället som vi har. Vi vet att samhället kommer att mer och mer internationaliseras. Vi vet att förändringarna på arbetsmarknaden kommer att gå snabbare än hittills. Detta har man i olika avseenden sökt beakta inom ramen för ämneskombinationerna. Dessutom har man i detta sammanhang — med hänsyn till att man vet så litet om framtiden — fått gruppera ämnena så att de inbördes hänger samman, att de hänger ihop metodiskt, då man är övertygad om att ett gediget studium inom ett område är bättre än att splittra uppmärksamheten och intresset på en rad områden. Frågan om indoktrineringen gäller därför inte det som riksdagen nu har att ta ställning till utan den måste gälla innehållet i de enskilda ämnena. Vad är att säga på denna punkt? Parallellt med arbetet på att få fram organisatio nen har det inom kanslersämbetet pågått ett omfattande arbete för att modernisera studieplanerna inom varje enskilt område.

Detta material kommer att utgöra basmaterial för det arbete på denna punkt som nu kommer att bedrivas i de enskilda ämnena i utbildningsnämnderna vid universiteten. Man räknar med att successivt få fram nya studieplaner genom detta arbete. Vi räknar självfallet med att ha nya studieplaner färdiga till hösten, i första hand i de i7 ämnen som enligt förslaget blir aktuella. Jag vågar hävda att de ungdomar som i höst börjar studera vid de filosofiska fakulteterna kommer att ha ett bättre och modernare studiematerial än någon tidigare generation haft när den påbörjat sina studier vid de filosofiska fakulteterna. Vi har anledning att vara utomordentligt tacksamma mot universiteten och kanslersämbetet för det omfattande arbete som nedlagts i detta syfte. Att hävda att dessa moderniserade studieplaner skulle innebära att man mer än hittills försökt indoktrinera de unga i samhällsbevarande uppträdande är naturligtvis helt befängt. Vad är det för syfte med studierna i varje ämne? Förutom att ge kunskaper är ju syftet att lära de unga metoder och träna dem i kritiskt betraktelsesätt, så att de när de senare går ut i olika funktioner i samhällslivet, skall förbättra förhållandena på det jobb de har, ändra på missförhållandena och komma med konstruktiva förslag. Det är ju innebörden i de akademiska studierna. Ingen i detta land har drömt om att vi skulle indoktrinera de unga i samhällsbevarande uppträdande. Kritiken är befängd.

Herr Wallmark var i sitt inlägg inne på detta resonemang. Vilka förutsättningar är det ett sådant resonemang bygger på? Jo, att det skulle vara möjligt att en gång för alla fastställa hur det samhälle ser ut som de vilka fullföljer universitetsstudier skall ut och verka i, därför att utbildningen ju är till för att de skall göra en insats i samhället. En förhoppning på vissa håll, naturligtvis även hos det moderata samlingspartiet, är att samhället aldrig skall förändras — det partiet slår som bekant vakt om det bestående. Jag vet egentligen inte vad som ligger bakom detta resonemang hos andra grupper, eftersom de säger sig vara personer som vill förändra samhället. Resonemanget är såvitt jag förstår i detta sammanhang en usel förevändning för att ingenting skall ske. Däremot finns det självfallet anledning att fortgående ompröva målsättningen för utbildningen vid fakultet efter fakultet. Det är också vad som har gjorts och görs i vårt reformarbete inte bara på universitetsutbildningens område utan inom alla andra utbildningsområden liksom på alla andra håll. Vi lär av erfarenheten, får nya impulser till reformförslag och genomför successivt förbättringar. En av uppgifterna för U 68 är att komma med synpunkter på målsättningen för universitetens utveckling under 1970-talet.

Att använda det argumentet för att stoppa den delreform det här är fråga om har ingen rationell grund. Det är som sagt en usel förevändning för att ingenting skall ske, för att de gamla förhållandena skall bli bestående. Det är, herr talman, dessa punkter som jag särskilt velat dra ut ur den omfattande debatt som pågått. Låt mig avslutningsvis på detta område konstatera, att vid utarbetandet av regeringens proposition har vi tagit hänsyn till den vettiga kritik som i olika delfrågor på skilda stadier framkommit under utredningsarbetet.

För att sedan, herr talman, säga några ord om de motioner som föreligger med anledning av propositionen kan jag konstatera att en enda motion helt yrkar avslag på regeringens förslag, och bakom den står vänsterpartiet kommunisterna. Det är utomordentligt intressant att konstatera att ett förslag som i första hand syftar till att förstärka resurserna, till hjälp för dem som kommer från studiesvaga hem, av vänsterpartiet kommunisterna anses stå i strid mot universitetens och de studerandes intressen. Herr Wallmark erinrade om att det var en ödets ironi, som han uttryckte sig, att utskottsutlåtandet år 1965 på denna punkt gick igenom därför att kommunisterna stödde socialdemokraterna. Man kan med anledning av det påpekandet göra den reflexionen att det parti som nu står närmast vänsterpartiet kommunisterna i den aktuella frågan är moderata samlingspartiet. Dess motion är ju så utformad och har sådana resonemang, att man nästan hade väntat sig att den skulle sluta med ett yrkande om avslag på propositionen. Nu nöjer man sig på hederligt konservativt sätt med att begära att vi skall uppskjuta reformens ikraftträdande. Vi känner igen den typen av förslag från rader av tidigare reformdebatter på utbildningens område och på många andra områden. Folkpartiet säger i sin motion att vi bör anta förslaget provisoriskt. Jag blev inte på det klara med innebörden i det yrkandet, vare sig när jag läste motionen eller när jag lyssnade till herr Axel Anderssons anförande, ty det är ju självklart att alla reformer är provisoriska i den meningen att man allteftersom utvecklingen går vidare och erfarenheter vinnes är beredd att ompröva de förslag och de beslut som har fattats. I särskilt moderata samlingspartiets motion och även i reservationen om uppskov trycker man på att det kommer att vara för liten information given, innan reformen träder i kraft. Låt mig, herr talman, med några ord erinra om vad det är för information som redan utgått och vad det är för information som kommer att utgå rörande det förslag som jag förutsätter att riksdagen kommer att fatta beslut om. För det första sände i januari i år kanslersämbetet och skolöverstyrelsen ut ett ganska omfattande sammandrag av den proposition, alltså proposition nr 4, som ligger till grund för utskottsutlåtandet. Detta sammandrag gick i över 2000 exemplar ut till närmast berörda instanser och myndigheter. För det andra har kanslersämbetet i början av denna månad skickat ut en utomordentlig broschyr på sex sidor — det är en folder — till samtliga studerande vid de filosofiska fakulteterna och till samtliga gymnasister i tredje årskursen. Det är 100 000 exemplar som har distribuerats. Vidare skickas denna folder till alla lärarhögskolor, till försvarets personalvårdsavdelningar och till en rad andra platser och organisationer, där man kan vänta att ungdomar får del av den. Det rör sig om sammanlagt 225000 exemplar av denna folder. För det tredje kommer strax efter det att riksdagsbeslut har fattats att skickas ut en mer omfattande informationsbroschyr. Det är kanslersämbetet som skall sända ut den, och där kommer att finnas detaljerade uppgifter om de fattade besluten. Vidare kommer att ges information om de förkunskapskrav och de lärarbehörighetskrav som gäller för olika ämneskombinationer i skolväsendet. För det fjärde kommer radion och televisionen att medverka i informationen om detta. För närvarande spelar den s.k. TRU-kommittén in ett program, som kommer att sändas flera gånger under ett par veckor i april. Vidare görs det i ordning ett pedagogiskt lättillgängligt material för att användas i overhead-projektorer och på andra sätt ute i skolor och på andra platser. För det femte planerar man en affiscehkampanj i pressen. Jag är övertygad om att den information som kommer att ges ungdomen om innebörden av denna reform är mer omfattande och mer ingående än någon tidigare information som givits om förhållandena vid de filosofiska fakulteterna. På den punkten bör man även i moderata samlingspartiet kunna känna sig ganska trygg med hänsyn till att planeringsläget här är utomordentligt gott. Till sist, herr talman, skall jag inte ta upp reservationerna — det har herr Mårtensson gjort — men låt mig bara ta upp en fråga som i debatten här nyss berördes av herr Wallmark och som gällde en större sak, nämligen det sätt varpå regeringen driver sitt utredningsarbete i fråga om universitet och högskolor. Herr Wallmark erinrade om att vi när det gällde de stora skolreformer na haft parlamentariskt tillsatta utredningar som har lett utredningsarbetet, medan man däremot på universitetsområdet har nöjt sig med expertutredningar. Det är riktigt. Vi startade 1955. Då tillsattes universitetsutredningen. Den leddes av dåvarande statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet Ragnar Edenman. Där satt som ledamöter och experter representanter i första hand för universiteten, studenterna och arbetsmarknadsorganen. Det förslag som lades fram remissbehandlades på vanligt sätt. De femårsplaner som riksdagen har tagit var baserade på detta. Men den gången var universitetsproblematiken en mycket liten problematik. Låt mig, herr talman, berätta om en av mina stora personliga besvikelser här i livet. Det var 1958 när riksdagen hade att behandla det första förslaget om en upprustning av de filosofiska fakulteternas utbildningsresurser. Det var på basis av ett förslag som universitetsutredningen hade lagt fram. Jag hade varit sekreterare i universitetsutredningen och hade den gången stor förväntan på riksdagens intresse för propositionen. Vad hände i riksdagen? Det blev en debatt i första hand om två halva assistenttjänster vid de teologiska fakulteterna. Jag nämner inte detta för att klandra riksdagen, men jag gör det för att klarlägga att det politiska intresset för universiteten har kommit först på senare tid. Det är glädjande att det till slut har kommit. Därför har vi nu också i utredningsarbetet gått in på en ny modell. U 68:s huvudgrupp är visserligen en expertgrupp, men till den finns knuten tre referensgrupper, där politikerna sitter i en och avnämare och olika intressenter i de två andra. Vi har menat att den okonventionella uppläggningen av utredningsarbetet var en styrka därför att universitetsproblematiken i vissa avseenden är utomordentligt krånglig och berör mycket speciella grupper. Å andra sidan berör den mycket stora grupper. Det är ett experiment. Självfallet kommer vi att dra nytta av de erfarenheter som där görs. Kanske blir det nästa gång frågan kommer upp en parlamentariskt sammansatt kommitté. Det skulle jag personligen hålla för rätt naturligt. Dessutom vill jag till slut erinra herr Wallmark om en annan kommitté som sysslar med de ur politisk synpunkt kanske mest intressanta problemen — i varje fall några av de mest intressanta problemen — för det högre utbildningsväsendets del. Det är den kommitté som arbetar med förkunskapskraven och som skall bedöma om vi skall kunna vidga universitetens portar till att gälla andra grupper än de privilegierade gymnasister som nu praktiskt taget har ensamrätt på universitetsstudierna. I den sitter som bekant politikerna. Jag tror att herr Wallmark är en av dem.

Herr talman! På sex minuter hinner jag väl inte bemöta alla de underligheter som statsrådet Moberg hann komma med. Till att börja med gör jag den reflexionen att den gamla historien »Här är argumenteringen svag, höj rösten!» stämde utomordentligt bra på många punkter. Man kan naturligtvis fråga sig vad det var som statsrådet Moberg talade om. Och till vem talade han? Jag har knappast anledning ta upp annat än det som vi har berört i vår motion eller som vi tar upp i våra reservationer, men några oklarheter och inadvertenser får jag kanske i alla fall beröra. Först säger statsrådet Moberg att den lilia grupp som studerade vid våra universitet var en privilegierad grupp och en homogen grupp. Sedan säger statsrådet att den kritik som han har mött när detta ytterst modesta förslag lagts fram går ut på att man känner att det är ett privilegium som går en ur händerna. Men, herr statsråd, det kan väl inte vara samma grupp ni avser i så fall. Den tidigare s.k. privilegierade grup pen ur de högre samhällsklasserna hade studievana med sig hemifrån. Den har alltså inte haft några svårigheter att klara sig. De som har svårigheter att klara sig vid universiteten är de som kommer från de studieovana samhällsgrupperna, och förslaget skall väl vara till gagn för dem. Vilka är det som kritiserar, och vilka privilegier är det som håller på att rinna någon ur händerna? Försök förklara det en smula, så att vi kan föra en konstruktiv diskussion om den saken! När statsrådet Moberg försöker beskriva vår utbildningspolitik — jag håller mig nu till den — blottar han antingen en häpnadsväckande okunnighet eller en lika häpnadsväckande fördomsfrihet. Vi har under årens lopp haft tillfälle debattera och diskutera utbildningspolitiken, men jag tror att det finns få som har lagt så många konstruktiva förslag om hur utbildningspolitiken skall ordnas som vi gjort. Jag erinrar om vad jag sade i mitt första anförande om den skiss som vi har lagt fram beträffande utbildningens organisation på det gymnasiala stadiet. Vi har nu gjort en liknande skiss i vår partimotion vad gäller den högre utbildningen. Herr Moberg beskrev den positiva inställning man har till det förslag som kompetensutredningen har lagt fram för att vidga möjligheterna till ökade studier för dem som inte har den formella kompetensen. Det är säkert inte herr Moberg obekant att den som står bakom det förslaget är moderata samlingspartiets representant i kompetensutredningen. Det är jag själv. Jag skulle inte säga detta om det inte vore så att statsrådet liksom vill beskylla oss för att vilja verka för ett stillastående utbildningssamhälle. Jag tycker att kritiken är direkt oförskämd — för att använda ett utomordentligt milt uttryck. Vidare diskuteras frågan om den formella handläggningen av detta, och statsrådet tycker att det är något egendomligt att vi har hamnat på samma linje som kommunisterna, såsom han säger. Det sades i en debatt på studentkåren som jag deltog i, och jag hörde att statsrådet sade samma sak i Göteborg. Nu är det inte så att vi hamnat på samma linje, ty kommunisterna har yrkat rent avslag och vi har ju godtagit att beslutet nu skall kunna fattas men att själva genomförandet skall uppskjutas ett år. Jag motiverade detta bl.a. med ait det inte rörde sig om några nämnvärda samhällsekonomiska konsekvenser, men däremot fanns det möjlighet till ett bättre genomtänkt genomförande, och det står vi för. Vi är sannerligen inte ute för att strö sand i maskineriet utan för att kritisera regeringen för det missgrepp den hittills gjort om den högre utbildningen. När man säger att det är en usel förevändning för att behålla de nuvarande usla förhållandena, vill jag erinra om att det är den här regeringen som har styrt landet i 35 år, och om det råder usla förhållanden vid universiteten antar jag att kritiken inte kan falla på någon annan än regeringen själv. Det är tydligen i det fallet en adekvat beskrivning av det resultat regeringen har lyckats åstadkomma på den högre undervisningens område. Beträffande U 68 vill jag till slut bara tillägga att jag är glad åt att statsrådet i så måtto har ändrat uppfattning att nästa utredning kanske blir parlamentarisk. Statsrådet Moberg och jag har debatterat denna fråga i kammaren innan U 68 tillsattes. Jag ifrågasatte i en interpellation om det inte var på tiden att tillsätta en parlamentarisk utredning. Nu har man, enligt statsrådet Moberg, gått en medelväg, vilket han betecknar som en styrka. Jag vill såsom parlamentariker beteckna det som en svaghet. Jag vill tillägga, men det är uteslutande min personliga uppfattning, att de parlamentariker som sitter i den expertgruppen borde tåga ut. De borde icke finna sig i att sitta på understol inför tre generaldirektörer och en statssekreterare.

Herr talman! Statsrådet Moberg var rätt hovsam i sina kritiska synpunkter gentemot folkpartiet. Han nämnde att folkpartiet föreslagit att UKAS skulle betraktas som ett provisorium. Tydligen har inte statsrådet lagt märke till att vi inte i utskottet framfört något sådant yrkande. Jag framhöll i mitt första anförande att utskottet närmast karakteriserar detta som ett första led i någonting som skall komma. Det luktar ganska mycket av provisorium. Därför ansåg jag att jag i utskottet inte behövde trycka på provisoriefrågan. Jag tycker heller inte att provisorium är det rätta ordet i sammanhanget, men det är väl närmast en smakfråga. Statsrådet ville göra gällande att man nu gjort en verkligt stor satsning på det pedagogiska utvecklingsarbetet. I statsverkspropositionen säger departementschefen att det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitetsområdet länge haft en ganska blygsam omfattning. Sedan finner han universitetskanslersämbetets förslag om upprustning »intressanta och värdefulla». Hur reagerar då departementschefen? Jo, universitetskanslersämbetet begär ett anslag av 3590 000 kronor, och departementschefen prutar ner det till 2,8 miljoner kronor. Jag tycker inte att det vittnar om att han har vidtagit den upprustning som borde ske. Han borde ha gått med på <:universitetskanslersämbetets förslag. Statsrådet Moberg antydde i sitt anförande att yrkesvägledningen och studierådgivningen på gymnasienivå inte ännu är vad den borde vara, och det ber jag att få instämma i. Där återstår väldigt mycket att göra, och vi har vid flera tillfällen yrkat på att man skulle satsa mer just på detta område.

Låt mig till sist lyckönska statsrådet Moberg till en tydligen mycket lycklig tillvaro. Han sade nämligen att en av de största besvikelserna i hans liv inträffade då riksdagen 1958 diskuterade en stor fråga och debatten i själva verket närmast kom att gälla två halva tjänster inom den teologiska fakulteten. Det är ju att ha kommit undan verkligt lindrigt här i världen! Man skulle kunna säga att det förhåller sig ungefär likadant i den här frågan. Som jag sade tidigare har denna fråga blivit verkligt uppmärksammad. Det har förekommit massor av protester, en hel katalog av motioner har avgivits osv., och så slutar det hela i fyra reservationer, och det är i dag närmast bara dem vi diskuterar.